Herr talman! Det finns en värld runt omkring studiemedelssystemet, säger Lena Öhrsvik. Det är bra att Lena Öhrsvik har kommit fram till den insikten, och hon nämner bl.a. familjepolitiken. Tyvärr är Lena Öhrsvik inte särskilt benägen att diskutera vad vi har framhållit i vår reservation 3. Å andra sidan har jag ställt en fråga direkt till utbildningsministern om det vi tar upp där, så det kanske ändå blir möjligt att debattera det här i dag. Det är nämligen väldigt viktigt hur lönebildningen kommer att bli i fortsättningen för dem som har långa studietider och framför allt hur skattesystemet utvecklas — det finns också en del andra mycket viktiga faktorer. Men på en punkt har socialdemokraterna verkligen insett fullt ut att det finns en värld runt omkring. Svenska ungdomar skall också kunna studera utomlands på samma villkor som här hemma. Det är väldigt viktigt att vi har blivit överens i den frågan i vår integrerade värld, med intima kontakter bl.a. med EG. Nu har alltså svenska ungdomar möjlighet att få mycket värdefull kunskap i andra länder. Det kan ske ett utbyte till gemensam nytta och nöje. Bara några ord till sist om fribeloppet, som jag inte hann med i min förra replik. Ca 60 96 av de heltidsstuderande arbetar på fritiden, kanske framför allt sommartid. Jag tror att de kommer att göra så även framdeles för att få litet nya friska pengar. Det är också viktigt att så sker, för samhället skulle säkerligen inte klara sig utan alla de semestervikarier som vi har på våra sjukhus och annorstädes just tack vare de studerande. Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna hittills inte har insett att det är viktigt att öka möjligheterna för de studerande att få arbeta utan att det görs någon inkomstprövning. För de studerande betyder det väldigt mycket att få en inkomstförstärkning, samtidigt som det skulle medföra minskningar i administrationen. Låt mig bara fråga Lena Öhrsvik: Finns det ingen ambition hos utskottsmajoriteten att se på den här frågan och återkomma med förslag om höjda fribeloppsgränser? Jag hoppas det.

Herr talman! Jag måste än en gång återkomma till Margé Ingvardsson. Hon har hela tiden framhärdat i att det inte finns någon analys av framtida förändringar i studiemedelskommitténs betänkande. Då är det väl så att hon har läst men inte förstått. Det finns analyser, och det finns förslag om hur man skall kunna öka rekryteringen, för att det behövs har man kommit fram till. Jag sade i mitt inledningsanförande att för att kunna möta förändringarna krävs det förstärkningar. En sådan förstärkning har vi fått genom studiemedelsförslaget nu, just för att kunna möta de privata uppköparna av studenter, om jag får kalla dem så, för att kunna hävda samhällets utbildningsutbud. Men det krävs andra insatser. Dem överlämnar jag med varm hand till utbildningsministern att kommentera eftersom det just handlar om utbildningsområdet. Visst har ni angivit finansiering i era olika motioner. Men vad som saknas — det sade jag tidigare — är anslagsbelopp att ta ställning till. Till Gullan Lindblad: Jag måste återkomma till det här med inkomstbegreppet. Ni framhärdar i att man skall utgå från den taxerade inkomsten och inte från den sammanräknade inkomsten. Den sammanräknade inkomsten är mer rättvis enligt utskottets mening. Det här är dock inte någon stor eller avgörande fråga som skiljer partierna, som det kanske kan låta. Inkomstbegreppet är ju avsett att tillämpas vid återbetalning för att fördela skulden över tiden. Det är av vikt för både den enskilde och samhället att tiden inte blir för lång. Av det skälet blir det bra att ha den sammanräknade inkomsten som grund. Beträffande fribeloppsgränserna tycker utskottsmajoriteten att de nuvarande reglerna är väl avvägda. Rent principiellt skulle man kunna hålla med Gullan Lindblad om att det skulle vara bra om man kunde slippa prövningar av olika slag även inom det här systemet, precis som i fråga om andra system. Det finns t.ex. ingen inkomstprövning i fråga om sjukförsäkring. Men vi har inget annat mått i alla fall under de första åren. Då har man generell rätt till studiemedel. Vi måste alltså ha någon typ av prövning under de första åren. Åren därpå kanske man kan nöja sig med intyg osv. från skolan. Men det säger moderaterna nej till, för de tycker det ökar administrationen och krånglet. De fastställda beloppen är väl avvägda. Varje förändring av fribeloppsgränserna kostar ju väldigt mycket pengar, och det är också moderaterna medvetna om. Sedan till bankernas medverkan ytterligare en gång. Gullan Lindblad påstod att vi inte vill ha bankernas medverkan. De har varit med i diskussionerna, och de har inbjudits till studiemedelskommittén. Jag måste säga att det inte har funnits något större engagemang från bankernas sida. Vi har en väl fungerande administration i dag.

Herr talman! Det är glädjande att propositionen om ett nytt studiemedelssystem uppenbarligen stöds av en så bred majoritet som här har visats. Det finns naturligtvis förslag till alternativa lösningar i enskilda detaljfrågor, men både när det gäller principerna och när det gäller beloppen på olika områden råder en betydande överensstämmelse. I den intressanta diskussion som jag har haft förmånen att lyssna till har många uppehållit sig vid frågan om vem som har äran av den reform som riksdagen nu skall ta ställning till. Låt mig då konstatera att det system som vi nu skall arbeta vidare med bygger på ett studiemedelssystem som har fungerat ett tjugotal år och som nu får sin första större reformering. Redan 1975, som Lena Öhrsvik erinrade om, tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning för att åstadkomma en reformering av systemet. Det var den borgerliga regeringen som beslöt att utredningens arbete skulle avbrytas, med motivet att det var orealistiskt att tänka sig att man skulle kunna genomföra en väsentlig reform. Vilket av de samverkande partierna inom den borgerliga regeringen var mest ansvarigt för detta anser jag inte vara min uppgift att försöka utreda. Min företrädare Lena Hjelm-Wallén gav sig inte. När hon tillträdde som utbildningsminister tog hon itu med frågan igen. En ny utredning tillsattes. Den har nu lagt fram sitt förslag. Den utredningen hade samma restriktion som praktiskt taget alla utredningar har, nämligen att förslag inte fick innebära ökade kostnader för staten och kommunerna. Man skulle alltså göra en teknisk analys av studiemedelssystemet. Det fick ankomma på regeringen att avgöra om mera pengar skulle tillföras systemet. Detta är en synpunkt som jag framhållit vid upprepade tillfällen i riksdagen när frågor ställts om man kan tillföra ytterligare pengar. Jag har då svarat att det inte varit utredningens uppgift att göra statsfinansiella och samhällsekonomiska överväganden utan i stället att analysera systemet, lägga fram förslag och sedan överlåta åt regeringen att göra en bedömning vad den ville föreslå riksdagen i fråga om finansiella åtaganden. Detta är också vad som har hänt. Utredningen har utfört ett utmärkt arbete. Den har analyserat det befintliga systemet och har på en rad punkter lagt fram förslag till mycket konstruktiva lösningar. Regeringen har utnyttjat detta material i mycket stor utsträckning. Den har också lyssnat på remissinstanserna, inte minst Sveriges förenade studentkårer. Den har slutligen gjort sin egen bedömning av hur mycket man statsfinansiellt kunde lägga ner på en reform. Det är att märka att regeringen i den proposition i vilken den presenterade förslaget till studiemedelssystem också som vanligt angav hur den ökade kostnaden med 300 milj.kr. skulle finansieras, i det fallet med en viss höjning av oljeskatten. Det kan förefalla ovanligt att i samband med ett ärende som gäller studiemedlen också diskutera en statsfinansiell fråga. Men det var alltså ett uttryck för den modell som regering tillämpar, nämligen att den när den föreslår utgifter också redovisar finansiering. Den förändring som förestår är genomgripande. Men det är fel att tala om ett helt nytt system. Vad vi nu gör är att ge studiefinansieringen en modernare utformning som bör kunna stå sig ett bra tag, men naturligtvis inte hur lång Prot. 1987/88:128 tid som helst. 27 maj 1988 Det har framhållits i dagens debatt att det finns ett samband mellan studieekonomi och rekrytering till universitet och högskolor. Förslaget om ett nytt studiemedelssystem är en viktig del av regeringens politik för att minska den sociala snedvridningen i fråga om rekrytering till högre studier. Samtidigt vill jag emellertid betona, vilket flera talare gjort från olika utgångspunkter, att det finns flera andra faktorer som utgör hinder för vidare studier. En effektiv jämlikhetspolitik kräver många olika åtgärder för att den skall bli framgångsrik. Här vill jag nämna några av de reformer som är aktuella och som regeringen i år har förelagt riksdagen för avgörande. Det är fortfarande så att den största gallringen inte sker inför universitetsstudierna, utan framför gymnasieporten. Bara ca 20 96 av arbetarbarnen söker till en treårig eller fyraårig studieförberedande gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för barn till högre tjänstemän är 68 96. Det är siffror som är värda att reflektera över. Arbetarbarnen väljer till största delen en tvåårig yrkeslinje. Som den är inrättad nu ger den inte behörighet till vidare studier vid högskola. Det är bara 6 å 7 20 av de ungdomar som gått igenom det tvååriga gymnasiet som sedan går vidare till högskola, ofta efter kompletterande nya studier. Därför är det ett mycket viktigt förslag som jag hoppas att riksdagen skall bifalla om en vecka som innebär att de första stegen tas mot en ny yrkesutbildning, som kommer att göra de elever som genomgått den kunniga och därmed behöriga för vidare studier. Regeringen har också lagt fram ett förslag till nya regler för tillträde till högskolan. Dessa regler bör kunna få betydelse för en jämnare social rekrytering. Enligt det förslaget kommer för vissa utbildningar ända upp till två tredjedelar av platserna att tillsättas oberoende av gymnasiebetyg. I stället grundas intagningen till högskolorna i de fallen på ett studiefärdighetsprov, som tillsammans med poäng för arbetslivserfarenhet blir avgörande för vilka som antas. Slutligen vill jag i detta sammanhang ytterligare nämna den satsning regeringen har gjort på de små och medelstora högskolorna. De är viktiga, inte minst för människor omkring 30-40 år, som har familj och som vill göra allvar av sina planer på högskoleutbildning. Jag har velat lämna dessa uppgifter för att belysa hur regeringen arbetar med en rad olika medel för att åstadkomma ökad tillströmning till vidare studier. Vi vill också att denna ökade tillströmning skall åstadkommas på ett sätt som innebär en jämnare social fördelning. Här har frågan väckts om vilka inkomster man får när man går vidare till högre studier.

Gullan Lindblad säger att det är verkstadsarbetaren som har en hög livslön jämfört med akademikern. Jag vill bara enkelt säga att jag inte delar den uppfattningen. Jag lägger i vågskålen också det förhållandet att kroppsarbe 35 tarna i mycket stor utsträckning inte orkar fullfölja sitt arbete ända fram till den ordinarie ålderspensionen utan i mycket stor omfattning — till följd av arbetsförhållandena — har sjukpension som sin inkomst. Med detta, herr talman, har jag velat belysa det förhållandet att regeringen ser studiemedelsreformen som en viktig del i ett större system, syftande till att få till stånd en ökad och breddad rekrytering till vidare studier.
Herr talman! Jag noterar att utbildningsministern faktiskt talar om väldigt mycket annat än det denna debatt gäller. Även han gör en historiskt tillbakablick, och chevalereskt nog överlåter han till oss i riksdagen att avgöra hur systemet skall se ut. Vi— framför allt moderater och folkpartister — tackar för det, eftersom vi nu har fått utforma förslaget till mycket stora delar. Vidare säger utbildningsministern att den största gallringen av studerande sker framför gymnasieporten, att arbetarbarn väljer kortare utbildning än andra, att de har det mycket dåligt osv. Men snälla utbildningsministern, är det inte litet tråkigt efter ett ca 50-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav att behöva säga att ni inte har kommit längre än så! När det sedan gäller de rent utbildningspolitiska frågorna, nya yrkesutbildningar, de små och medelstora högskolornas betydelse osv., överlåter jag med varm hand den debatten till mina kolleger i utbildningsutskottet. Den hör faktiskt inte hemma i socialförsäkringsutskottet. Skall vi sedan se på det som utbildningsministern nämnde, nämligen den s.k. livslönen, vill jag nämna att ett flertal utredningar faktiskt har kommit fram till att det är mer gynnsamt att starta en kortare utbildning som ger relativt hög lön från början än att studera kanske i fyra år eller mer och sedan sitta med studieskulder på 150 000 kr. eller ännu mer. Tyvärr tycks utbildningsministern inte vara så bekymrad över de ungdomarna. Jag är ledsen över att konstatera det, även om jag är glad över att vi i stora drag är överens om det föreliggande förslaget. Jag fick inte någon respons hos Lena Öhrsvik för betydelsen av förbättrade fribeloppsregler. Hon svarade bara att ett sådant system kostar mycket pengar. Men dessa elever skulle ju tjäna in en hel del pengar — vilket betyder skattepengar till staten, som regeringen är mycket intresserad av. Nuvarande gränser måste betyda att eleverna förlorar väldigt mycket pengar. Är utbildningsministern kanske mer intresserad än kollegerna i socialförsäkringsutskottet av dessa frågor? Vad sedan gäller bankernas medverkan vill jag ställa en fråga: Skulle de inte kunna få en förfrågan från riksdagen? Varför vill inte socialdemokraterna ha ett jämförelsematerial till det som föreslås i propositionen? Kan vi inte vänta oss att socialdemokraterna åtminstone funderar på dessa frågor framöver?
Herr talman! Både Lena Öhrsvik och utbildningsministern förbigick med tystnad en effekt av det nu föreslagna systemet som jag redovisade i mitt inledningsanförande, nämligen skuldfällan — dvs. den situation som uppstår för en studerande som får en lägre ingångslön än den skuld han eller hon har Prot. 1987/88:128 ådragit sig under studietiden. Det behövs en snabb löneutveckling för att 27 maj 1988 vederbörande skall komma ifatt och passera den nivå som skuldbeloppet har — er di örhedat — och därmed betala av på skulden på sikt. För en hel del människor blir situationen troligen den att de inte kommer att klara av detta utan får en livslång studieskuld, som de inte blir av med förrän tidigast vid pensioneringen. Jag skulle gärna vilja höra om utbildningsministern har uppfattningen att det verkligen är rimligt att införa ett system som innebär att vi dömer ett antal människor till livslång studieskuld.
Herr talman!

Jag vill inte ha någon lång utläggning. Jag vill ha ett klart svar: Ja eller nej. Utbildningsministern förde också ett intressant resonemang om sorteringen till gymnasieskolorna. Han sade att det är arbetarbarnen som väljer tvååriga linjer och att barnen från socialgrupp 1 väljer andra linjer, som ger behörighet till högskola. Jag tror också att man på sikt måste göra om systemet, så att gymnasieskolans alla linjer ger behörighet till högskola. Men det finns undersökningar om ungdomars gymnasieval som visar ett starkt samband mellan föräldraekonomin och gymnasievalet. Det sambandet är kanske starkare än socialgruppstillhörigheten. Hur kommer det då att gå för de ungdomar som redan i dag av ekonomiska skäl tvingas välja tvååriga linjer eller t.o.m. avstår från gymnasieskolan? Hur kommer det att gå för dem när alla linjer blir treåriga? Riskerar vi inte att de hoppar av efter två år? Och vad kommer att hända när arbetsmarknaden på 1990-talet för första gången på länge blir sådan att det kommer att finnas ungdomsarbeten igen? Låter de då helt bli gymnasieskolan och börjar arbeta i stället? Hur skall vi, enligt regeringen, motverka detta? Vi har en reservation till detta betänkande, där vi just mot bakgrund av de faktorer jag nämnde föreslår att man tillsätter en utredning som skall se på vilka möjligheter det finns att stärka det ekonomiska stödet just till gymnasieeleverna mellan 18 och 20 år.
Herr talman! Till Gullan Lindblad vill jag säga att det fribelopp som en studerande nu kan ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras uppgår till mellan 30 000 kr. och 35 000 kr. beroende på basbeloppets storlek. Om inkomsten sedan stiger reduceras studiemedlen, men de försvinner inte förrän inkomsten är uppe i mer än 100 000 kr. Jag tycker inte att det är hårda gränser. Rune Backlund vill jag erinra om att återbetalningen kommer att ske med 4 Jo av årsinkomsten. Var och en vet att han eller hon får behålla 96 26 av 37 Prot. 1987/88:128 årsinkomsten. Det vore orimligt om någon sade: Jag kan inte studera, eftersom jag får behålla bara 96 96 av årsinkomsten, jag måste använda 4 96 till återbetalning av studierna. De uppgifter som jag har lämnat beträffande förtjänsterna inom olika grupper tyder också på att akademikerna kommer att vinna på detta. Till Margö Ingvardsson vill jag slutligen säga att jag tror att ett genomförande av det här förslaget kommer att få stor betydelse för den sociala rekryteringen, men inte ensamt. När det sedan gäller de treåriga utbildningarna, som riksdagen skall diskutera om en vecka, är det mitt intryck att de är efterlängtade också i de familjer om vilka Margö Ingvardsson här har talat.
Herr talman! Vi är överens om att studiemedelssystemet skall vara generellt. Varför då inte låta det bli ett verkligt generellt system, ett system med avskaffade fribeloppsgränser, åtminstone på sikt, enligt det moderata förslaget? Jag konstaterade till min ledsnad att utbildningsministern inte är särskilt intresserad av andra mycket viktiga frågor, t.ex. frågan om lönebildningen när det gäller dem som har studerat en längre tid. Kanske är han ännu mindre intresserad för skattefrågorna. Det är ändå dessa saker som måhända är av helt avgörande betydelse för rekryteringen till högskolestudier. Det är kanske viktigast att de studerande har lägre skatter och bättre löner om några år än att vi t.ex. har ett studielönesystem som på sikt kanske binder de unga vid det låglönesystem som akademikergrupperna för närvarande har att räkna med. Jag är själv inte akademiker, Lennart Bodström, men jag anser att det är oerhört viktigt att staten satsar på just de här grupperna. Om inte Sverige gör det på alla områden, kommer landet att halka efter. Det handlar om hela vår samhällsekonomi. Vi måste ha människor som kan klara t.ex. vår exportindustri. Lika viktigt är det också att vi värnar om de humanistiska yrkena och att vi ser till att lönebildningen blir sådan att det verkligen lönar sig att studera på alla områden.
Herr talman! Utbildningsministerns svar på min fråga oroar mig litet grand. Jag undrar om han är på det klara med effekterna av sitt eget förslag. Det räcker ju att ta fram löneplanerna för ett antal yrkesgrupper och jämföra med den normala studietiden för att finna att det kommer att existera yrkesgrupper för vilka studieskulden blir större än ingångslönen. Flera av dessa yrkesgrupper finns för resten inom den offentliga sektorn. För att man skall kunna klara av sin studieskuld inom rimlig tid måste man få en snabbare löneutveckling än vad som motsvarar studieskuldens uppräkning, dvs. det beror på räntenivåerna i framtiden. På vårt håll har vi konstaterat att det kommer att uppstå grupper av studerande som inte får en tillräckligt snabb löneutveckling. Under den yrkesverksamma perioden är löneutvecklingen relativt jämn. Vederbörande hamnar alltså i den situationen att de aldrig hinner i fatt när det gäller studieskulden. Därmed döms vederbörande till att under hela livet ha en studieskuld. Den fråga som vi ställer i detta sammanhang lyder: Tror verkligen utbildningsministern att en studieskuld som man inte blir av med förrän man fyllt 65 år stimulerar flera unga att satsa på en lång utbildning?
Herr talman! Ett för lågt totalbelopp har varit ett skäl till att många, framför allt äldre studerande, har avstått från högre studier. Det är klart att det är positivt att totalbeloppet nu höjs. Det kommer säkerligen att göra att en del vågar börja studera. Men vi är oerhört rädda för att det positiva som ligger i en höjning av totalbeloppet helt och hållet äts upp av sättet för finansieringen av höjningen. Det är inte så att regeringen skjuter till mera pengar med tanke på vad det egentligen kostar, utan det görs en omfördelning: man skärper kraven på återbetalningssidan, så att det i praktiken blir studenterna själva som på lånedelen får betala ökningen av totalbeloppet. Vi vet att ungdomar från socialgrupp 3 och från familjer utan studietradition är försiktigare än andra grupper när det gäller att ta lån. De är helt enkelt oroliga för att de i framtiden inte kommer att ha råd att betala av lånen. När vi vet att det förhåller sig så kan man fråga sig om inte risken är stor att ett genomförande av förslaget inte kommer att påverka snedrekryteringen i positiv riktning. Vi är mycket oroliga på den punkten, och detta är en av anledningarna till att vi trots allt tycker att förslaget är ganska dåligt.
Herr talman! Jag kan inte förstå hur Gullan Lindblad kan säga att detta inte är ett generellt system. Går det att i något annat nordiskt land, eller i Västeuropa eller i USA, att finna ett system där studenter ges samma rätt som i Sverige: att utan hänsyn till föräldrarnas inkomst få studiestöd, att utan hänsyn till den andre makens inkomst få dessa studiemedel? Det sker visserligen en reduktion med hänsyn till den egna inkomsten. Det är ju ändå fråga om ett socialt system. Varför skall den som har en hyfsad inkomst dessutom få dessa studiemedel? Det är en fråga som jag tycker borde besvaras. Till Rune Backlund, som talade om att vissa grupper kan råka illa ut, vill jag säga att det här systemet väl är det mest inkomstrelaterade som kan tänkas. Den som ingen inkomst har betalar ingenting tillbaka, medan den som har en inkomst betalar 4 96 av denna inkomst. Det är ju med nuvarande system som den årliga återbetalningen kan bli så stor i förhållande till inkomsten. Sedan är det sant att den som inte kan betala inte omedelbart får skulden avskriven. Han får vänta fram till pensionsåldern. Han får ta av sin inkomst och vara med och betala sina egna studier. Detta kan inte helt överlåtas på andra grupper i samhället av vilka de flesta inte får tillgång till högre studier över huvud taget.
Herr talman! Helt kort: Jag sade inte att systemet inte är generellt. Min fråga löd: Varför inte göra systemet generellt fullt ut? Jag fick inget svar på den frågan.
Herr talman! Helt kort: Utbildningsministerns egen argumentation visar hur viktigt det är i det här systemet att hålla nere studieskuldernas storlek.

Herr talman! I skuggan av den uppmärksamhet konstitutionsutskottets slutförda granskningsbetänkande och den s.k. medborgarkommissionens rapport fått, har riksdagens utrikesutskott behandlat ett regeringsförslag om ändring i nu gällande lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel. Detta betänkande behandlar också ett stort antal motioner, av vilka somliga fått ligga halvtannat år i väntan på det länge aviserade regeringsförslaget. T. o. m. nu är förslaget endast ett provisorium, i väntan på ytterligare minst två utredningar. Regeringens vånda på detta område är uppenbarligen utomordentligt stor. För ett år sedan, i samband med 1987 års försvarsbeslut, gjorde Sveriges riksdag, enhälligt och grundat på omsorgsfulla förarbeten, i ett tillkännagivande till regeringen ett grundläggande ställningstagande angående behovet av svensk försvarsindustri och dess existensbetingelser.

Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att det enda av riksdagens partier som också i utrikesutskottet står fast vid det vi förra året alla var eniga om är moderata samlingspartiet. Utskottsmajoriteten avvisar nu utan motivering dessa grundläggande ställningstaganden. Därvid skiljer man sig också från den bedömning som de egna partikamraterna i försvarsutskottet fortfarande gjorde den 26 april i år.

Det är inte bra för trovärdigheten när statsministern ena dagen i ett offentligt anförande låter påskina att vapenexporten helt kan upphöra, medan utrikesministern med skärpa understryker nödvändigheten av svensk vapenexport inför konstitutionsutskottet ett par dagar senare. Detta har tyvärr, liksom många turer i den aktuella svenska vapenexportpolitiken, uppmärksammats också utanför landets gränser. I den danska tidningen Politiken kommenteras saken rättframt med att de båda sannolikt talade till olika församlingar och sökte tillfredsställa olika behov. Det kan vara bekvämt på kort sikt men håller inte i längden, säger tidningen: ”Troverdighed er skam også et moralsk imperativ — selv ett valgår.” Jag vill, herr talman, återvända ett ögonblick till medborgarkommissionen. Den föreslår att lagen om förbud av utförsel av krigsmateriel endast skall kompletteras av två kriterier, som skall tas in i lagen. Det ena innebär att export av krigsmateriel skall kunna tillåtas om den bedöms nödvändig för att trygga en erforderlig försörjning med materiel till det svenska försvaret och det andra förutsätter att exporten också är förenlig med principerna och målen för svensk utrikespolitik. Att dessa båda kritierier skall vara uppfyllda borde vi kunna vara överens om. Att det övervägs om riktlinjer skall tas in i lagen har för övrigt det på denna punkt helt eniga utskottet inget emot och säger att den kommande utredningen, samtidigt som den ser över riktlinjerna, också kan överväga frågan om en lagreglering av dessa. Jag vill dock inte hålla med medborgarkommissionen om att det räcker med enbart något så allmänt hållet som dessa två kriterier. Visserligen pekar medborgarkommissionen mycket riktigt på att preciserade regler innebär problem, inte minst när regeringar tillämpar dem inkonsekvent, och att kollisioner är oundvikliga om man försöker styra svensk säkerhetspolitik med detaljerade regler som hänför sig till endast ett av dess många tillämpningsområden. Enligt min uppfattning skulle dock en utrensning av alla preciserande kriterier riskera att leda till svårigheter i bilaterala kontakter med länder som av olika anledningar bedöms icke lämpliga för svensk vapenexport. Det kan uppstå situationer då det kan vara ett oundgängligt stöd för en regering att ha vissa kriterier att hänvisa till, inte bara allmän förenlighet eller oförenlighet med utrikespolitiken. Herr talman! De flesta av de förslag som presenterats i den föreliggande propositionen har vi moderater kunnat acceptera. Det gäller t.ex. nya regler i fråga om bruket av slutanvändarintyg och de olika förslagen till vidgade möjligheter att utöva kontroll av att bestämmelser verkligen efterlevs. I två fall är vi ensamma om att stå fast vid vad propositionen avser. Det gäller vår reservation 2, där utskottsmajoriteten i sin iver att tillmötesgå oklart formulerade och mycket långtgående motionskrav har gjort ett mycket dunkelt ställningstagande. Där håller vi fast vid propositionen. Det gäller också reservation 7, där utskottsmajoriteten försöker sitta på två stolar samtidigt, när man avstyrker ett yrkesförbud för militär personal vad gäller ämbetet som krigsmaterielinspektör, samtidigt som man säger att man vill ha just ett sådant förbud. Det är som att säga: Vi förbjuder ingen att bli biskop, men vi förutsätter att hon inte är präst. Även de övriga reservationer vi moderater fogat till det föreliggande betänkandet har förorsakats av att vi inte kunnat acceptera de av förslagen som bidrar till att göra riktlinjerna oklarare i stället för klarare. Detta gäller t.ex. förändringen i lagtexten i fråga om vad som benämns marknadsföring. Om man läser propositionen uppmärksamt framgår att regeringen med ”marknadsföring” inte avser det som vanligen innefattas i begreppet, t.ex. utställningsverksamhet, personliga kontakter, annonsering eller tryckta skrifter. Vad man avser är däremot lämnande av anbud och ingående av avtal. Att detta — som också enligt vår mening bör vara föremål för sådant samråd som regeringen avser — fortfarande är marknadsföring är inte klart för envar. Vi yrkar därför i reservation 3 att denna fråga hänskjuts till den kommande utredningen, så att en klarare avgränsning skall kunna göras innan lagtexten ändras. Möjligen bör t.o.m. ett annat begrepp än ordet marknadsföring väljas, då det uppenbarligen inte är det som avses. Vad gäller revisorernas roll i granskningsarbetet menade vi oss efter att ha läst propositionen kunna acceptera dess förslag. Efter de föredragningar som utskottet har fått från regeringskansliet, visade det sig dock att här sannolikt låg ett antal hundar begravda och att vad som kan komma att åläggas revisorerna var just det som man av texten skulle kunna läsa sig till att det inte skulle vara. I samarbete med folkpartiet har vi därför utarbetat ett förslag till annan skrivning, som enligt vår mening inte bara är förenligt med vad som normalt är revisorers uppgift och förhållande till uppdragsgivare utan dessutom skulle innebära en vidare, mera automatisk och mer omfattande granskning av samtliga vapenexporterande företag. Dessutom skulle ansvaret för dess handhavande läggas där det bör ligga, hos krigsmaterielinspektionen. Utskottsmajoriteten har emellertid inte accepterat denna enligt vår mening utmärkta lösning utan föredragit att tills vidare godta det oklara propositionsförslaget, samtidigt som man underkänner det genom att föra över frågan till utredning igen. Gemensamt med folkpartiet vill vi därför också ifrågasätta existensen av den s.k. rådgivande nämnden. Detta följer för vår del upp tidigare ställningstaganden. Jag antar att Ingemar Eliasson kommer att närmare utveckla detta. Bland det allra viktigaste i detta arbete har varit att förhindra att utskottet genom övertaktiskt politiskt nit och oförsiktigt agerande skulle ”skriva bort” möjligheterna för regeringen att, under väntan på att en ytterligare utredning skall lägga fram förslag till mera definitiva riktlinjer eller lagtexter när det gäller krigsmaterielexporten, ingå det säkerhetspolitiskt oundgängliga samarbetsavtal med andra länder som bl.a. förutskickats i 1987 års försvarsbeslut. Enligt vår mening har det i detta sammanhang kunnat åstadkommas det handlingsutrymme som regeringen oundgängligen behöver för att trygga de avtal som kan bli nödvändiga med hänsyn till vårt eget försvars behov. Det är dock beklagligt att utskottets majoritet inte anser sig kunna slå fast att vad utskottet sagt beträffande den föreslagna tillämpningen av nu gällande regler ger utrymme för de samarbetsavtal och regeringsöverenskommelser i anslutning till sådana, som kan komma att krävas av hänsyn till den svenska säkerhetspolitiken. Detta gör naturligtvis att det i onödan blir oklarheter och synes antyda att det är andra former av krav som skall uppställas, utan att det framgår vilka dessa i så fall skulle vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer med moderata namn. Även om vi moderater i dag är i minoritet på ett par viktiga punkter, känns det skönt att tillhöra ett parti som här, liksom i många andra frågor, redan har gjort hållbara ställningstaganden för framtiden. Jag hoppas att respekten i vår omvärld för svensk säkerhetspolitik inte skall ha hunnit lida alltför allvarlig skada, innan övriga partier har kommit till samma ståndpunkter som vi kommit till.

Herr talman! För att vår neutralitetspolitik skall te sig trovärdig i omvärldens ögon krävs att vårt försvar inte blir ensidigt beroende av import av materiel från andra länder. Vi måste i stor utsträckning kunna utrusta vårt försvar med egentillverkning. Den svenska försvarsindustrin har därför en stor säkerhetspolitisk betydelse. I vår omvärld uppfattas det som en stark markering av alliansfriheten och neutralitetspolitiken att Sverige kan producera egna vapen och vapensystem av ett slag som kan mäta sig med stormakternas. Det förtjänar i detta sammanhang också att nämnas att folkrätten ålägger länder som förklarar sig neutrala skyldighet att värna sin neutralitet. Med utgångspunkt från vår traditionella utrikespolitik och riksdagens upprepade beslut om ett starkt försvar till skydd för vårt oberoende finns sålunda starka skäl för en svensk försvarsmaterielindustri. Sannolika skäl talar för att en kvalitativt högtstående försvarsmaterielindustri förutsätter rätt för denna att också exportera sina produkter. Det svenska försvarets beställningar utgör i dag ungefär hälften av industrins produktion. Försvarets beställningar måste dessutom utgå från vad som är ändamålsenligt från dess utgångspunkter. Därtill kommer att svensk försvarsindustri är beroende av komponentimport och kunskapsutbyte. Det skulle därför sannolikt inte vara möjligt att upprätthålla den kvalitet i försvarsmaterielen som vi förutsätter om inte viss export tillåts. Därav följer emellertid inte att varje export kan eller bör tillåtas. Argument för svensk vapenexport som endast tjänar syftet att sälja så mycket som möjligt bör avvisas. Lika väl som vi håller fast vid ett starkt försvar som en beståndsdel i vår utrikespolitik måste vi hålla fast vid normen att konflikter inte bör lösas med vapenmakt. Sverige kan därför inte göra det så enkelt för sig som att säga att därför att viss export erfordras, så kan vi sälja till vem som helst och när som helst. Det krävs sålunda ett regelsystem för svensk vapenexport. Det är omöjligt att definitivt och slutgiltigt utforma dessa regler så, att alla svårigheter undviks. Reglerna är uttryck för en intressekonflikt och är därför resultatet av en balansakt. Erfarenheterna av efterlevnaden och uttolkningen av gällande regler för svensk vapenexport under de senaste årtiondena håller på att summera sig till en riktigt trist historia. Det är viktigt att vi vid utvärderingen av denna trista historia håller i sär några begrepp. Vi har för det första anledning att noga pröva vilka regler vi skall ha i framtiden. Vi har för det andra anledning att noga granska om tillämpningen av gällande riktlinjer varit rimlig. Och vi har för det tredje anledning att med all kraft beivra de direkta brott mot lag och riktlinjer som uppenbarligen begåtts. I debatten blandas inte sällan detta ihop och ger upphov till en allmän olustkänsla. Det gagnar inte saken. Vi når inte fram till en bättre ordning — eller bättre balans mellan olika intressen — bara genom att förfasa oss. Varje brist skall tvärtom angripas för sig. Vi har som sagt anledning att från tid till annan diskutera hur reglerna för svensk vapenexport skall se ut. De regler som riksdagen lägger fast måste emellertid lända till absolut efterrättelse. Den bristande respekt med vilken gällande riktlinjer har bemötts är självfallet oacceptabel. Det är i det sammanhanget inte bra att den rättsliga prövningen av misstänkta brott mot utförselbestämmelserna dragit så långt ut på tiden. De dystra erfarenheterna av senare tids vapenexport ligger bakom de regeringsförslag som riksdagen i dag behandlar. Dessa erfarenheter har emellertid inte föranlett regeringen att lägga fram förslag till ändrade riktlinjer. Föredraganden säger att hon vill ”avvakta medborgarkommissionens resultat som kan komma att ge ytterligare underlag för mina ställningstaganden”. Nu har den rapporten kommit. Så här sammanfattar kommissionen sin syn på gällande riktlinjer: Kommissionen anser ”att de gällande riktlinjerna med nuvarande utformning och precisering har kommit att bli en belastning för svensk politik. De bör ersättas med en ordning som bättre svarar mot verkligheten utan att för den skull befria svenska regeringar från ansvaret att bedriva vapenexportpolitik i överensstämmelse med landets utrikespolitiska principer.” Jag måste därför fråga statsrådet Gradin: Vad kommer att hända med kommissionens samlade tankemöda? Den kan väl inte bara läggas till handlingarna. En utvidgning av den aviserade utredningens direktiv borde väl vara ett minimum. Riktlinjer som uppfattas som en belastning för svensk politik kan väl inte få bli långlivade. Under den tid som utredningsarbetet pågår skall riktlinjerna tillämpas restriktivt, säger regeringen. Utskottet understryker för sin del detta. Det gäller inte minst den speciella del av riktlinjerna som gäller s.k. samarbetsavtal. Grundregeln för svensk vapenexport är ju att utförsel skall upphöra om mottagarlandet råkar i krig eller krigsfara. Från denna regel kan dispens beviljas om det krävs för att ingå ett samarbetsavtal mellan svensk tillverkare och företag i mottagarlandet om en gemensam utveckling av vapensystem. Med sådant samarbetsavtal har avsetts utveckling av vapensystem av stor betydelse för vår försvarskraft. I Bofors försäljning till Indien av haubits 77 har regeringen i särskild överenskommelse medgett att ett sådant undantag får ske. Det kan starkt ifrågasättas om den tolkning som regeringen därmed gjort av riktlinjerna är riktig. Den saken har KU att värdera, och jag skall inte här närmare gå in på den. För framtiden är det emellertid viktigt att detta ifrågasättande leder oss fram till att stanna upp och tänka efter. Folkpartiet har föreslagit just en sådan tankepaus. I utrikesutskottet har vi kommit överens om en precisering av de villkor som nu bör gälla beträffande samarbetsavtal i första hand under utredningstiden. Utskottet säger därvid följande: ”Syftet med ett samarbetsavtal får självfallet inte vara att kringgå intentionerna i vår politik på krigsmaterielexportens område. Utgångspunkten för regeringens godkännande av ett samarbetsavtal bör, i avvaktan på de nya riktlinjer som kan följa på utredningsarbetet, vara att en gemensam utveckling eller tillverkning av en ny eller delvis ny produkt skall ske på ett område som är av säkerhetspolitisk betydelse för vårt land.” Formuleringarna är medvetet valda. Avsikten är att möjliggöra sådana avtal som är nödvändiga för att upprätthålla effektiviteten i svenskt försvar och därmed av central betydelse för vår säkerhetspolitik. Men utskottets precisering förhindrar sådana avtal om avsteg från grundläggande riktlinjer som främst har kommersiella motiv. Med denna restriktiva tolkning kan inte samarbetsavtal av det slag som föreligger i Indienfallet upprepas under den tid som utredningen pågår. Den nuvarande lagen kompletteras med riktlinjer som riksdagen ställt sig bakom vid ett par tillfällen. Dessa riktlinjers juridiska status är oklar. Ansvaret för detta bär vi gemensamt. De regler som växer fram ur det fortsatta utredningsarbetet bör därför enligt folkpartiets mening ges en fastare form. Vi anser att de bör lagregleras. Vi har härvidlag nu fått stöd av medborgarkommissionen. Utskottet säger med anledning av folkpartiets yrkande att också denna fråga bör bli föremål för utredningens överväganden. Jag förutsätter att regeringen nu beaktar vad utskott och kommission här har sagt. Regeringens proposition sägs vara en kraftfull skärpning av kontrollen av vapenexporten. Det får nog sägas vara överord. En viss skärpning av kontrollen är det, men den viktigaste innebörden av propositionen och riksdagens beslut blir att det mesta ånyo skall utredas. De skärpningar av kontrollsystemet som nu föreslås har vi emellertid kunnat stödja. De stämmer nämligen väl överens med förslag som folkpartiet antog vid landsmötet i höstas. Det gäller förstärkningen av krigsmaterielinspektionen, begränsningen av marknadsföringsinsatserna från tillverkarnas sida och effektivare användning av det s.k. slutanvändarintyget. Denna skärpning kan sannolikt förhindra en upprepning av en del av de brott mot och missförstånd av gällande riktlinjer som vi blivit så medvetna om under senare år. Herr talman! Vi kommer ett gott stycke framåt mot en bättre ordning, om gällande regler för svensk vapenexport följs strikt och ges en restriktiv tillämpning. Det är bra att detta växt fram som ett gemensamt synsätt. Det är nämligen utomordentligt angeläget i en rättsstat att ha regelsystem som är entydiga, konsistenta med rådande värderingar inom andra samhällsområden och vilkas efterlevnad noga kontrolleras. På alla dessa punkter har det funnits brister i det regelsystem som gällt för vapenexport. Det är utomordentligt värdefullt att vi nu steg för steg närmar oss en bättre tingens ordning. Dagens beslut får sägas vara ett sådant steg. De grundläggande principerna ändras emellertid inte. De får riksdagen anledning att återkomma till. Under tiden faller det på regeringen att se till att ordning och respekt upprättas eller återupprättas för de regler som riksdagen har fastställt.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

Herr talman! Den speciella export som vi diskuterar i kammaren i dag skiljer sig ju från andra typer av handel. Den har utrikespolitiska konsekvenser av ett alldeles särskilt slag. Sverige har en lång tradition av fredspolitik. Vi verkar aktivt för nedrustning i världen. Vi försöker efter vår förmåga bidra till avspänning och till att överbrygga konflikter. Vi hävdar mycket bestämt att våld inte skall vara den metod som man tar till för att lösa olika typer av internationella motsättningar. Det är givet att det faktum att Sverige har en betydande export av vapen — nu rör det sig om, värdemässigt sett, en nivå på 4 miljarder kronor — är en komplikation för vår trovärdighet. Det är givet att i den mån som svenska vapen kommer till användning i olika konflikter i världen eller bidrar i en del av en upprustning i världen, så undergräver det tilltron till den fredsoch nedrustningspolitik som vi vill föra. Det är viktigt att inte blunda för detta. Å andra sidan för vi en väpnad neutralitetspolitik. Vi har, som redan påpekats, rent av en skyldighet att freda vårt territorium och skydda vår neutralitet även med militära maktmedel. Vi anser alltså att det är nödvändigt att vi själva har ett väpnat försvar och att vi kan skaffa vapen till det försvaret. Vi har ett behov av att ha en egen krigsmaterielindustri och känner det önskvärt att ha en självförsörjning av krigsmateriel som är så långtgående som möjligt. Vi vet naturligtvis att om vi skall kunna klara av detta på rimliga ekonomiska villkor, så är det viktigt för oss att kunna få dela utvecklingskostnaderna för vapen med andra länder som kan vara intresserade av att köpa våra vapen. Därtill har vi samtidigt ett behov av att kunna uppträda som köpare på den internationella marknaden. Vi kan inte själva täcka vårt behov av vapen. Vi är alltså beroende av att andra länder är beredda att exportera vapen. Även om det skulle vara frestande att avbryta all vapenexport, därför att vi anser det vara moraliskt oacceptabelt att sälja vapen, skulle ett sådant handlande rimma illa med att vi själva uppträder som köpare och därmed kräver av andra länder att de skall sälja vapen till oss. Det är naturligtvis detta dilemma som är ett genomgående drag i hela debatten om den svenska vapenexporten — å ena sidan vill vi inte bidra till en internationell upprustning, å andra sidan anser vi att vi själva har rätt att hålla oss med ett väpnat försvar och skaffa vapen till detta försvar.

Det finns en stark uppslutning kring denna princip i denna kammare och i landet i övrigt, tror jag. Det är också en princip som det råder betydande internationell förståelse för. Det som har gjort problemet akut för oss är att vi inte med rent samvete kan hävda att vår vapenexport ser ut på det här sättet i verkligheten. Svenska vapen finns på en massa ställen runt om i världen där de inte borde finnas. Svenska vapen dyker upp i många olika militära konflikter runt om i världen — det hävdas att de finns med i de allra flesta väpnade konflikter. Vi vet att detta har flera orsaker. Det beror delvis på att svenska regeringar kanske har varit benägna att tolka de svenska vapenexportreglerna alltför generöst. Av olika skäl har vi tillåtit export av svenska vapen till länder som vi borde ställa oss mycket tveksamma till som mottagare av svensk vapenexport. Det har berott på att man har kringgått svenska vapenexportregler eller rent av brutit mot svenska vapenexportbestämmelser, alltså smugglat vapen. Det har naturligtvis också berott på att man i andra länder har frångått villkoren för köp av svenska vapen. Det finns uppgifter om att en del av dessa åtgärder skulle ha skett med svenska myndigheters och kanske t.o.m. med svenska regeringsföreträdares goda minne. Detta är frågor som utreds i annat sammanhang — det är inte ett ärende för utrikesutskottet. Vad som emellertid är ett ärende för utrikesutskottet och som hör hemma i den här debatten i kammaren är de utrikespolitiska konsekvenserna av det sätt på vilket den svenska vapenexporten har fungerat, nämligen att tilltron till den svenska vapenexportpolitiken kraftigt har undergrävts. Jag tycker inte att det är överord att hävda att den svenska vapenexportpolitiken genomgår en förtroendekris — både utanför vårt lands gränser och kanske inte minst inom vårt lands gränser. Båda dessa förtroendekriser är allvarliga. Skall vi kunna klara den delikata balansgång, som vår vapenexport alltid måste vara, krävs förtroende. Det krävs förtroende i vår omvärld, så att man där känner att vårt sätt att hantera dessa frågor är förenliga med vårt utrikespolitiska agerande i övrigt. Det kräver förtroende i den svenska opinionen, därför att utrikespolitik, lika väl som all annan politik, måste ha ett stöd i det svenska folket.

Det är vår förhoppning att det utredningsarbete som har pågått i olika sammanhang och som kommer att pågå skall kunna bidra till detta. Vi har från centerns sida haft en ambition att medverka till en allmän uppstramning av den svenska vapenexportpolitiken och samtidigt till en bred samling bakom denna politik. Vi anser det viktigt att se till dels att vi får en striktare, konsekventare, stramare tillämpning av de regler som vi är ganska eniga om, dels att vi har en bred politisk förankring bakom den politik som nationen för på detta område. I en motion som väcktes under allmänna motionstiden och i en motion med anledning av regeringens proposition har vi pekat på ett antal områden där vi tycker att det är angeläget att genomföra förbättringar. Vi har tagit upp frågorna om marknadsföring, där vi vill ha ett bättre skydd mot marknadsföring av svenska vapen i länder som inte bör komma i fråga för försäljning av svenska vapen. Vi har tagit upp det speciella problemet med samarbetsavtal. Vi vill ha garantier för att sådana inte används för att kringgå de svenska vapenexportreglerna. Vi har tagit upp kontrollfrågorna. Vi har tagit upp kravet på effektivare sanktioner vid brott mot slutanvändarintyget och en del andra frågor. Herr talman! Vi tycker att de synpunkter som jag framfört har besvarats på ett bra sätt i utskottsbetänkandet. Det har gjorts markeringar och tolkningar av propositionen som ligger i linje med våra ambitioner. Därför och mot bakgrund av vad jag tidigare sade om vikten av en bred politisk förankring i den svenska vapenexportpolitiken, har vi inte funnit anledning att foga några reservationer till detta betänkande. Vi har en markering om marknadsföringen i ett särskilt yttrande. Vi står bakom betänkandet, men vi kommer med stort intresse att följa den fortsatta verksamheten, det fortsatta utredningsarbetet och regeringens fortsatta handläggning av den här frågan. Vi anser det vara av vital betydelse för Sverige att få den nödvändiga uppstramningen och att förtroendet för Sveriges politik på det här området återställs. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det väsentliga är inte vad vi som nation säger om nedrustning och fred — det väsentliga är vad vi gör. Tänk om alla stater skulle ta efter vår politik, om våra representanter i internationella sammanhang skulle uppmana olika länder att följa vårt exempel, då skulle det låta ungefär så här: Skaffa ett starkt militärt försvar, för det har Sverige gjort! Bygg upp en stor krigsindustri, för det har Sverige gjort! Finansiera krigsindustrin genom en stor och lönsam vapenexport, för det har Sverige gjort! Hjälp andra stater att bygga upp egna krigsindustrier genom att sälja tillverkningsrättigheter, för det har Sverige gjort! Försvåra kritik och underlätta exporten genom att klassa en stor del av exporten som civil export, för det har Sverige gjort! Vi förstår ju vilka konsekvenserna skulle bli av ett sådant resonemang. Nu gör inte Sverige på det där sättet, men det är som sagt skillnad mellan ord och handling. Herr talman! Det stinker kring den svenska vapenexporthistorien. Den är fylld av lögner, undanflykter och utpekande av syndabockar — inom industrin och inom vissa myndigheter. Vissa ministrar har fått stiga upp och klä skott för hela regeringars och hela kollektivs misstag och missgrepp. Just nu upplever vi ett beklämmande skådespel: beskyllningar och motbeskyllningar, nya skandaler — nu senast Grekland 1975. Vad kommer härnäst? Är det möjligen Iran? Det finns enligt min mening bara två alternativ när det gäller att komma ur vapenexportproblematiken. Det ena är att göra som t.ex. Frankrike, att inte ha några som helst bestämmelser. Fransmännen säger ungefär så här: Vi tillverkar vapen precis som vi tillverkar lastbilar eller kullager, och så säljer vi till dem som vill köpa. Några moraliska aspekter lägger vi inte på detta. Det är ungefär fransmännens resonemang. Denna linje är såvitt jag förstår helt oacceptabel för nästan samtliga partier i riksdagen, med undantag av moderaterna. Anita Bråkenhielm står här och säger: Vi är konsekventa. Och det är ni ju, men det är en oacceptabel linje. Det andra alternativet måste då vara att helt upphöra med all vapenexport. Det är den linjen vpk står för, och det har vi angivit i en reservation till utrikesutskottets betänkande. Det finns alltså enligt vår uppfattning inget mellanting. Sveriges hittillsvarande linje, med någon sorts principer för vapenexporten som sedan brutits på löpande band, är inte hållbar, hur än medborgarkommissionen försöker precisera eller liberalisera dessa vapenexportprinciper eller riktlinjer. Vi anser att den svenska ”mellanståndpunkten” är en falsk position, som tyvärr håller på att förlöjliga oss internationellt sett. Låt mig innan jag går över till att ange fyra skäl för en avveckling av vapenexporten säga att Sverige under årtionden framstått som det land som mest energiskt drivit fredsoch nedrustningsfrågorna och därigenom vunnit en mycket bred respekt. Men hela detta internationella förtroendekapital håller nu på att mer eller mindre raseras. Vi vet vad man skriver i de stora tongivande internationella dagstidningarna. En fortsatt trovärdig svensk nedrustningsoch fredspolitik kräver alltså ett totalt vapenexportförbud — det var det första skälet. Det andra skälet är att neutraliteten kräver ett sådant beslut. Den svenska vapenexporten går i dag huvudsakligen till u-länder med mycket tvivelaktiga regimer och till NATO-stater.

Ett annat problem är att svenska vapen som innehåller amerikanska komponenter bara får exporteras till stater som USA godkänner, dvs. till regimer som USA stödjer — och vilka de är vet vi ju. Hur stämmer detta överens med en strikt neutral utrikespolitik, Anita Gradin? Ett tredje skäl mot vapenexporten är det moraliska, som jag har varit inne på tidigare. Vi kan inte fortsätta att å ena sidan säga att vi vill ha nedrustning och avspänning i världen och å andra sidan bidra till en ökande militarisering genom vår vapenexport — det är ju vad vi gör. Denna hållning är moraliskt oförsvarlig. Det fjärde skälet mot vapenexporten är att detta att ha en enda industri som producerar en enda vara för en enda marknad gör en ort eller en stad ytterst sårbar rent arbetsmarknadsmässigt. En produktion som vore riktad till enbart det svenska försvaret, kombinerad med en civil produktion, skulle minska beroendet och sårbarheten. Herr talman! Jag riktar mig nu bl.a. till de två borgerliga mittenpartierna. När vi diskuterar vapenexport och andra frågor som hör samman med detta kommer vi inte ifrån frågan om vilket försvar vi skall ha i vårt land. Skall det vara en stormaktskopia med en våldsam satsning på högteknologisk militärmateriel, eller skall vi ha ett folkförsvar där inte minst den civila försvarsaspekten tillmäts en mycket stor roll?

Anser ni det — ja, då måste ni tala om vilken typ av försvar vi skall ha, för då kan vi inte ha det nuvarande. Är det möjligt att omställa en stor del av den svenska krigsmaterielindustrin till civil produktion? Ja, självklart! Men lika självklart är att en sådan omställning måste ske under ordnade former. Såvitt jag förstår kommer, om man skulle omställa en stor del av den svenska vapenindustrin, 8 000 å 9 000 människor att beröras. Vad det handlar om är inte minst att garantera dessa människor fortsatt arbete och inkomsttrygghet. Det gäller alltså att skaffa fram alternativa produkter och alternativ produktion. Det har också visats att detta inte alls är omöjligt — inom miljöområdet, transportområdet och energiområdet finns stora utvecklingsmöjligheter. För den här omställningen till civil produktion menar vi i vpk att tre åtgärder är nödvändiga: 1. Inga nya vapenorder får tecknas. Men redan ingångna avtal måste naturligtvis fullföljas, förutsatt att de inte strider mot gällande riktlinjer. 2. Industrins övergång till civil produktion måste planeras, utom den del som gäller svenska försvarets behov av olika materiel i en femårsplan som dels garanterar alla anställda fortsatt arbete, dels tillvaratar den kompetens och det kunnande som, faktiskt, finns inom varje företag. 3. I den mån omställningen inte kan klaras inom ramen för befintliga arbetsmarknadsoch näringspolitiska resurser kan finansiering eventuellt ske genom särskilda utvecklingsoch omställningsfonder — ett förslag som Inga Thorsson har presenterat. Den här femårsplanen för omställning till civil produktion är inte en helig sak. Om det behövs längre tid för detta omställningsarbete, skall man naturligtvis få längre tid på sig. Det som är viktigt är att man nu påbörjar den här omställningen. Regeringen har alltså beslutat att tillsätta en utredning som skall se över vapenexportfrågorna och titta på olika alternativ. Såvitt jag förstår är det en förutsättningslös utredning. Denna skall också undersöka vilka konsekvenserna skulle bli, om man införde ett totalt vapenexportförbud. Vi har ingenting emot en sådan utredning, tvärtom. Vi tycker faktiskt att det är bra med en sådan utredning. Dessutom hoppas vi att alla fem partier som under årtionden har varit väldigt aktiva i dessa frågor också blir representerade i utredningen. Vi för vår del skall försöka vara väldigt konstruktiva, från våra utgångspunkter, och ge vårt bidrag så gott vi kan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 11.

Herr talman! De olagliga exportaffärer som våra största vapentillverkande företag har genomfört under de senaste årtiondena utreds nu av polis och åklagare. Det torde bli flera åtal för varusmuggling. Det skulle förvåna mig om det inte också blir fällande domar. De senaste årens dramatiska publicitet kring dessa smuggelskandaler har skapat ett politiskt klimat, där det för många kan vara svårt att skilja mellan sådant som är väsentligt och sådant som är strunt. Obevisade beskyllningar har ibland presenterats som fakta. Man har krävt att de utpekade skall bevisa sin oskuld, utan att begära minsta bevis för de hårda anklagelser som framförts. Kanske kommer medborgarkommissionens rapport och konstitutionsutskottets betänkande att framöver leda till en lugnare och nyktrare bedömning av vad som verkligen har inträffat. Vi har alla ett ansvar när det gäller att inför offentligheten sakligt redovisa vad som hänt, och vi måste göra vårt bästa för att förhindra att krigsmateriel i framtiden exporteras olagligt. Det här är inga attraktiva frågor att hantera i den politiska vardagen. Det är inte frågor som ger plus i marginalen eller sympatier bland väljarna. Men eftersom det finns en högst allvarlig säkerhetspolitisk aspekt på krigsmaterielexporten, är det nödvändigt att — trots en viss personlig olust — försöka hjälpa till att reda ut och ställa saker till rätta inför framtiden. Utrikesutskottets betänkande nr 30 har just denna uppgift. Genom att skärpa lagen och förbättra kontrollen hoppas vi att det skall bli möjligt att förhindra framtida lagbrott. Ett par nya utredningar skall dels göra en bedömning av det säkerhetspolitiska behovet av framtida vapenexport, och se över riktlinjerna, dels precisera krigsmaterielbegreppet. Det är därför troligt att den nya lag som vi nu skall anta kommer att förändras redan om ett par år som ett resultat av dessa utredningar. Utrikesutskottets strävan har varit att skapa största möjliga enighet mellan de fyra stora partierna kring den nya lagen. Vi har också i det stora hela lyckats bli eniga. Moderaterna avser med sina reservationer främst att markera en mera liberal inställning till exportfrågorna än vi socialdemokrater och mittenpartierna kan ställa upp på. Moderaterna vill exempelvis inte utreda möjligheten att helt avstå från export. Dessutom intar de en något mindre restriktiv attityd i fråga om samarbetsavtal. Detta är inte några uppseendeväckande avvikelser. Men det är naturligtvis i viss mån en politisk poäng att moderaterna känt ett behov av att visa en egen profil. Kan det möjligen vara partivännen i konstitutionsutskottet som har skapat detta profileringsbehov? Den metod som vi tillämpat när det gällt att få till stånd bredaste möjliga enighet i utskottet har gått ut på att något vidga uppdraget för den parlamentariska utredning som propositionen ger förhandsbesked om. Det har därmed blivit möjligt att ”besvara” ett flertal problematiska motionsyrkanden. Dessa utredningsuppdrag är sakligt väl motiverade med tanke på behovet av bred enighet även i framtiden kring dessa frågor, som ju har så nära anknytning till vår säkerhetspolitik. Krigsmaterielexporten lämpar sig inte särskilt väl för partipolitiskt käbbel. Det är därför en styrka om vi kan resonera oss fram till eniga beslut. Även om vi socialdemokrater i det förgångna har syndat i det här avseendet, tror jag att vi nu har blivit klokare. Vi har också försökt att skapa möjligheter för ett bredare samråd mellan partierna än det vi hade före 1985. Jag tänker då främst på den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor, som moderater och folkpartister nu vill avskaffa enligt reservation 5. Dessa två partier tycks föredra konfrontation i kammaren framför att få tidig information och att ha möjlighet att påverka besluten. Att oklarhet om beslutsansvaret skulle kunna uppstå är ett svepskäl. Ansvaret för beslut i krigsmaterielfrågor ligger alltid till hundra procent på regeringen, även i det fåtal fall där samråd sker i utrikesnämnden. Det är beklagligt att det på sina håll finns en stark önskan att partipolitisera dessa frågor. I våras inträffade det exempelvis att en ledamot av rådgivande nämnden rusade ut från ett sammanträde för att slippa få information i en speciell fråga. Han var rädd för att denna information skulle kunna vara till hinder i en kammardebatt följande dag. Det får mig att tänka på den föga hedrande journalistiska principen att inte spräcka en smaskig story genom att kontrollera källorna. Så bör man naturligtvis inte bära sig åt när man hanterar frågor med direkt säkerhetspolitisk anknytning. Tillgången till information är nödvändig för att man skall kunna agera seriöst och ansvarsfullt. Jag tycker att moderaterna och folkpartiet skall ta sig en funderare över det kloka i reservation 5. Utskottet hänvisar för övrigt frågan om rådgivande nämndens framtid till den parlamentariska utredningen. Slutligen några ord till vpk. Genom att kräva att krigsmaterielexporten skall stoppas ger vpk efter för opinioner som struntar i de sakliga överväganden som den parlamentariska utredningen får i uppdrag att göra. Därmed markerar vpk ännu en gång sin särställning i vår säkerhetspolitiska debatt.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

Herr talman! Att dagens socialdemokrati är djupt splittrad i de säkerhetspolitiska frågorna är väl känt.

Att socialdemokratin är splittrad är en sak, men det är en märklig taktik att, med inslag av självplågeri, i känsliga debatter skicka fram företrädare för den ena falangen för att försvara ståndpunkter som dikterats av den andra. Det bidrar kanske till Sture Ericsons försiktighet i dag, eftersom han beter sig som om han ginge runt på krossat glas. Jag måste alltså återigen — ingen annan har heller tassat närmare detta — ställa frågan direkt: Varför avvisar riksdagens utrikesutskotts majoritet förra årets enhälliga riksdagsbeslut, där det talas om förutsättningarna för en svensk försvarsindustri? Gäller de, eller gäller de inte? Om de inte gäller, vad har i så fall hänt som har gjort att de nu inte längre gäller? Detta är den viktigaste frågan att få svar på, inte minst i ljuset av vad medborgarkommissionen så riktigt har pekat på, dvs. hela detta gungfly, hyckleriet, misstroendet och dubbelmoralen. Misstron i omvärlden beror på att ingen vågar ställa sig upp och tala klart om vad vi vågade tala om för ett år sedan, nämligen att Sverige tyvärr är beroende av att ha en viss vapenexport, därför att vi är ett litet land med ett litet försvar, med oregelbundna och små beställningar. Vad har hänt som gör att inte ens de som själva var med om att utforma förarbetena till detta arbete i dag vågar stå för det, utan att vi moderater skall behöva göra detta självklara ställningstagande i en reservation till utrikesutskottets betänkande? Svara mig på den frågan!
Herr talman! Sture Ericson välkomnar ena stunden stor och bred enighet mellan partierna i utrikesutskottet, för att i nästa moment anklaga oss för att vilja skapa konfrontation här i kammaren om vapenexporten. Sture Ericson bör bestämma sig för vad som är den förhärskande känslan i hans inre. Det är på en enda punkt av dem som Sture Ericson tog upp där oenighet föreligger, nämligen huruvida den rådgivande nämnden skall finnas kvar eller ej. På den punkten ifrågasätter Sture Ericson de motiv som vi reservanter har. Våra motiv är att skapa ökad klarhet i ansvarsfrågan och beslutsfattandet. Vi har inte ifrågasatt behovet från den ena eller den andra regeringens sida att överlägga med oppositionen i dessa intrikata frågor, men vi har sagt att det i principfrågorna med fördel kan ske i utrikesnämnden och att regeringen sedan har att dra sina slutsatser, som i alla andra frågor.

Det är den senare tolkningen som är den enda rimliga, och för att göra detta helt klart bör bastarder i beslutsfattandet avvecklas. Om nu denna nämnd har kommit att bli och uppfattas som en sådan bastard, är det klokt att ändra på det. Detta är inte någon särskilt stor fråga, men klarhet bör eftersträvas. Det skulle öka klarheten i ansvarsfördelningen mellan regering och opposition samt mellan regering och riksdag om överläggningarna i principfrågorna skedde i utrikesnämnden och att det var alldeles klart och entydigt att det är regeringen ensam som bär ansvaret för de beslut som fattas.

Herr talman! Sture Ericson förnekar sig aldrig, med sin gamla skåpmat, sitt gamla trams osv. I och för sig kan man gräva i det förgångna — jag skulle också ha stor lust att tala om Sture Ericson och hans internationella bravader, men det var länge sedan, och jag skall inte göra det. Det är fråga om vilken värdering man gör av neutralitetspolitiken och alliansfriheten i detta land. Jag måste ställa frågan: Vems värdering är det egentligen som kan sättas i tvivelsmål, och vem är det som kan kritiseras? Jo, det är Sture Ericson. Hur kan ni socialdemokrater påstå att det är strikt neutralitetspolitik och alliansfrihet att liera sig så till den grad med en stormakt som ni har gjort när det gäller svensk försvarsmateriel? JAS-planet kan inte lyfta om det inte hela tiden finns tillgång till viktiga amerikanska komponenter. Tala om tvivelaktighet när det gäller självständighet och oberoende! När det gäller den svenska vapenexportpolitiken har vpk alltid kritiserat det som hotar Sveriges oberoende, som sätter oss i knä på en stormakt och som klavbinder oss. Den kritiken står vpk för också i fortsättningen, och det är därför som vi anser att vapenexportpolitiken skall upphöra under dessa betingelser. Moderaterna säger att Sverige skall liberalisera, vara ännu mer generöst och börja sprida vapen runt om i världen, och det är väl det verkligt upprörande i de politiska partiernas agerande.

Herr talman! Moderaterna har verkligen ansträngt sig för att hitta frågor där de kan skaffa sig en profil. De har då hittat det uttalande som riksdagen har gjort några gånger och som ursprungligen var försvarskommitténs skrivning. Moderaterna upprepar detta i en reservation och säger att folkpartiet, centern och socialdemokraterna inte längre vågar stå för detta uttalande eftersom de inte har skrivit det i betänkandet. Vi tyckte faktiskt att detta hade sagts så många gånger att det inte behövde upprepas. Den ståndpunkten gäller till dess vi har intagit någon annan ståndpunkt, och det har vi inte gjort. Någon liten detalj i ståndpunkten blir nu föremål för utredning, och det är bra. Som resultat av den debatt som har förts under de senaste åren i dessa frågor bör vi visa litet lyhördhet och inte vara så förtvivlat självtillräckliga att vi tror att vi har svaren på alla frågor. Ingemar Eliasson argumenterar för att den rådgivande nämnden skall bort. Vi får utreda den saken. Det är det utskottsmajoriteten har bestämt sig för. Den rådgivande nämnden tillkom därför att riksdagen tyckte att utrikesnämnden inte hade tillräckligt med tid att på ett bra sätt ägna sig åt de här frågorna. I stället tillsattes denna nämnd med sex riksdagsledamöter som sammanträder en gång i månaden under några timmar och går igenom frågorna. I huvudsak är det principfrågor som diskuteras, med praktiska tillämpningar. Vi har funnit att detta fungerar bra. Jag kan här avslöja att nämnden i praktiken har inneburit att vi har framtvingat en lyhördhet för vad de där deltagande partierna tycker. Vi har alltid skjutit på frågor som det uppstått diskussion kring eller sådana som det inte rått fullständig enighet om. Om någon ledamot i praktiken inte har velat ställa upp på ett beslut, har det fungerat som vetorätt. Detta är naturligtvis att gå mycket långt, men det visar hur angelägen man är om att få enighet kring den här delen av säkerhetspolitiken. Den argumentation som vpk för, Bertil Måbrink, om att svensk krigsmaterielindustri så snabbt som möjligt skall avvecklas, får den praktiska konsekvensen att vi blir NATO-beroende i ännu mycket högre grad än vi redan är. De vapen som vi behöver finns bara att köpa hos NATO-länderna. Vpk:s standardlösning är att öka det beroendet så snabbt som möjligt.

Herr talman! Sture Ericson vet mycket väl att vi moderater inte på något vis har försökt att leta efter någonting för att skapa profil i den här frågan. Vi har under hela utskottsbehandlingen varit närmast förvånade över att de andra partierna har undvikit att ta ställning till den säkerhetspolitiska deklaration för försvarsindustrins existens och villkor som riksdagen gjorde förra året. Utrikesutskottet har nämligen inte tagit ställning. Nu säger Sture Ericson i debatten att beslutet naturligtvis fortfarande gäller. Men det hade varit mycket bra om ni hade kunnat förmå er till att säga det i utskottsbetänkandet. Men ni säger alltså ingenting om detta, vilket dessutom formellt är mycket egendomligt. Att avstyrka ett yrkande utan att behandla det är mycket ovanligt. Sture Ericson antyder litet grand vad som ligger bakom det faktum att man inte vågar ställa upp. Det är att en liten detalj skall utredas, nämligen den lilla detaljen om huruvida vi behöver en vapenexport eller inte. Det vet vi ju alla att vi behöver. Det är nonsens att påstå någonting annat. Men eftersom, enligt ryktet, en sömnig partiledning inte orkade hålla ordning på en flumradikal vänsterfalang på partikongressen skall den svenska säkerhetspolitiken utsättas för detta ”dårfinksuppträdande”. Hur bidrar detta till trovärdigheten i vår omvärld? Det är vad det handlar om. Sedan vill jag kommentera den rådgivande nämnden litet. Sture Ericson drog själv upp ett av skälen till att vi moderater, faktiskt efter mycket moget övervägande, bestämde oss för att stå fast vid vårt gamla ställningstagande att nämnden är onödig. Den har naturligtvis också vissa fördelar, t.ex. den information som lämnas. Men enligt vad vi har hört ryktesvis lär just detta ha förekommit att en ledamot har rusat ut för att slippa få information, som sedan skulle kunna användas partipolitiskt. Oppositionen får alltså inte heller ges tillfälle att agera hur som helst. Sture Ericson sade dessutom att man har låtit ett enskilt partis ställningstagande i nämnden fungera som veto. Det är faktiskt inte riktigt rätt att det skall kunna vara så, för regeringen har det hundraprocentiga beslutsansvaret. Däremot är vi väl medvetna om att ökad information även i de ärenden som utrikesnämnden inte har tid att ta upp faktiskt är värdefull. Det var efter tvekan som vi den här gången bestämde oss för att stå fast vid detta yrkande. Nu skall utredningen titta på nämndens existens. Det kan hända att förändringar i arbetsformerna kan åstadkommas, som gör att sådana här ”jippon” för att utnyttja nämnden för negativa politiska syften i stället för positiva inte kan förekomma. Vi får i så fall se vad det kommer att innebära.

Herr talman! Sture Ericson för ett något konstigt resonemang. Han går till våldsam attack och har färdiga ståndpunkter i frågan om att förbjuda svensk vapenexport. Den utredning som skall tillsättas är förutsättningslös, och utskottet skriver i sitt betänkande att den också skall utreda frågan om vilka konsekvenser det skulle få på olika områden för Sverige om totalt vapenexportförbud infördes. Är det så märkvärdigt, när utskottet självt tycker att man skall utreda detta. Anita Gradin har väl också gett Sture Ericson sina direktiv. Även hon delar den uppfattningen. Det är också en uppfattning som är ganska utbredd hos svenska folket. Vi skall titta på detta. Jag har inte sagt ”så snabbt som möjligt”. I motionen har jag nämnt en femårsplan. Men här i talarstolen sade jag att det viktiga inte är tidsaspekten, utan det viktiga är att en omställning till civil produktion och en avveckling av vapenexporten påbörjas. Jag förstår inte varför det kravet är så upphetsande för Sture Ericson. Om vi skulle avveckla vapenexporten skulle vi hamna helt i stormakten NATO:s händer. Sture Ericson, vi kan inte komma i mer beroende av NATO än vi är i dag. Vi kan inte tillverka en enda högteknologisk produkt i detta land, det må vara robotar eller flygplan, utan komponenter som vi är beroende av att få från NATO, från USA. Det handlar i detta sammanhang, som jag sade i mitt inledningsanförande, om vilken typ av försvar vi skall ha. Sture Ericson säger att vi skall ha den här typen av försvar. Därmed säger Sture Ericson dessutom att vi skall vara beroende av NATO-staterna även i fortsättningen. Det är Sture Ericson som säger det. Jag säger att vi måste komma ifrån det här beroendet genom att ändra vår försvarsinriktning. Då kan vi också avveckla en stor del av vapenproduktionen. Vi behöver inte exportera. Vi kan ha en vapenproduktion enbart för att förse detta nya svenska försvar med vissa vapen.

Herr talman! Det är en smula egendomligt när vi bland mängden av viktiga frågor som rör svensk vapenexport för en diskussion om just den rådgivande nämnden. Det antyder möjligen hur stor enighet vi trots allt har uppnått i de andra frågorna. Men för en lyssnande allmänhet kan det te sig litet egendomligt att det är om detta vi kivas, när så mycket dystert finns att utbyta synpunkter om. Jag har förstått, för att ändå avsluta debatten om den rådgivande nämnden, att det har blivit betydligt bättre ordning på det torpet än det fordomdags var. Men frågan gäller inte det, utan en i själva verket ganska intressant konstitutionell fråga. Hur skall samråd mellan regering och opposition gå till? Man kan göra på det sättet som Sture Ericson tyckte var en merit och en förtjänst, nämligen hålla på med samrådet till dess man blir alldeles överens. I själva verket innebär det att ett slags consensusbeslut träffas — man har samlingsregering om vapenexport. Man kan å andra sidan göra så, vilket är mera traditionellt i svensk konstitutionell praxis, att regeringen inhämtar oppositionens synpunkter och sedan drar sig tillbaka och fattar beslut. Vad vi säger är att vi föredrar att hålla oss till denna gamla praxis. Vi tror nämligen att det skapar klarare ansvarsfördelning när ansvar så småningom kanske behöver utkrävas. Märkvärdigare än så är inte frågan, Sture Ericson. Vi eftersträvar inte konfrontation här i kammaren. Vi vill bara ha en något annorlunda ordning på torpet än den Sture Ericson tydligen är talesman för.

Herr talman! Anita Bråkenhielm riktar hårda beskyllningar mot folkpartiet, centern och socialdemokraterna för att vi inte har upprepat något som riksdagen har sagt ett par tre gånger under de senaste åren. Nu upptäcker jag att vi faktiskt har med det också, men det är i en bilaga som är fogad till yttrandet från försvarsutskottet. Jag förmodar att Olle Göransson kan lägga uttexten om det; han har tid kvar för det. Vi har alltså fått det med, fastän det har råkat hamna i en bilaga, men moderaterna är så angelägna att här framstå mer rättsskaffens än alla andra att ni t.o.m. har skrivit en reservation om saken. När det gäller den rådgivande nämnden vill jag först tacka för att moderaterna har börjat känna en viss tvekan. Det tyder på att ni försöker tänka på sakfrågorna också. Jag tror att ni kan få goda råd av försvarsutskottets tidigare ordförande Per Petersson, som ingår i nämnden. Han är nog inte helt missnöjd med hur det hela fungerar, och han gör ett aktivt och bra jobb i nämnden. Jag tror faktiskt att vi inte kommer att behöva kivas om nämnden när utredningen väl är klar med sin översyn och med sina förslag. Det är inte så dumt att ha consensusbeslut i säkerhetspolitiska frågor, Ingemar Eliasson. Det är ganska bra. Men självfallet skall den konstitutionella regeln gälla att regeringen och det parti som sitter i regeringen står för regeringsbesluten. Ansvaret kan regeringen aldrig komma ifrån. Jag tycker att det är klokt av regeringen att vara så till den grad lyhörd som den har varit när det gällt att inhämta råd och ha samråd med oppositionspartierna. Det ger en styrka och en stabilitet åt just den delen av vår säkerhetspolitik, som är mycket lovvärd. Det medför att säkerhetspolitiken inte förändras även om det händer saker i valen. Jag ser därför faktiskt detta som någonting positivt. Så till Bertil Måbrink och hans internationella bravader. Jag skall inte fördjupa mig i dem heller, men jag vill framhålla att vpk:s ståndpunkt inte är logisk. Ni beskyller oss för att redan i dag vara starkt beroende av NATO, men faktum är att ert förslag skulle innebära en förstärkning av det beroendet. Det är mycket bra för vår neutralitet att 70 20 av vår egen krigsmateriel tillverkas i vårt eget land.

Herr talman! Anita Gradin argumenterar för att om vi skulle avveckla en stor del av den svenska vapentillverkningen — den del som gäller exporten — skulle vi måhända hamna i ett importberoende. Det vill vi inte, och vi vill inte förlita oss på vapenhjälp utifrån. All right, jag skall acceptera det argumentet. Jag måste då fråga Anita Gradin hur vi skall komma ifrån det ensidiga importberoende som vi i dag befinner oss i. Det är nämligen ingen skillnad på det tillstånd som råder i dag och det som enligt Anita Gradin eventuellt skulle kunna uppstå om vi upphör med vapenexporten. Det må så vara, Anita Gradin, att 90 26 av delarna till våra robotar är tillverkade här, men 10 20 utgörs av komponenter, vilka är avgörande för om roboten över huvud taget skall komma upp i luften. Den mekanismen sitter USA på. Detsamma gäller för JAS-flyplanen. Så stor del i dessa plan är i och för sig inte svensk — det finner man om man tittar på hela planet. Vad beträffar nyckelmekanismerna är det dock så att vi inte kan få planen i luften om mekanismer inte levereras från USA. Anita Gradin måste tala om på vilket sätt vi i dag skall kunna komma ifrån detta beroende. Jag har sagt att det inte spelar någon roll om vi nu avvecklar en stor del av den svenska krigsmaterielindustrin, även om vi naturligtvis måste ta till en viss import. När man diskuterade JAS sade vi att det är bättre att köpa in 100 flygplan från utlandet än att försätta sig i en fruktansvärd beroendeställning genom att först bygga planen och sedan behöva ha dessa mekanismer. Vi vet vilka påtryckningar som USA använder. Låt mig nämna Singaporeincidenten 1986, då vi egentligen inte skulle leverera någonting till Singapore, men då USA tryckte på och sade att vi skulle leverera. Detta vet Anita Gradin mycket väl. Sådana händelser inträffar då och då. Är det möjligen så att vi säljer det svenska AT4-geväret, som USA skall utrusta alla sina armébrigader med? Det används i dag i Honduras och kommer kanske att användas också i Nicaragua eller Panama. Är försäljningen härav ett villkor för att vi skall få JAS-komponenterna?

Herr talman! Statsrådet Gradin avslutade sitt anförande med att säga att den regeringsproposition som vi nu behandlar är ett stort steg framåt när det gäller att få en bättre kontroll av den svenska vapenexporten. Det var kanske en något för positiv recension. Jag kan inte tycka att propositionen som sådan har uträttat så mycket, men däremot har vi mycket stora förväntningar på det arbete som den parlamentariska utredningen skall bedriva. Det är ju inte särskilt mycket konkret som vi åstadkommer med dagens beslut — den blygsamheten får vi kanske ålägga oss. Men mycket beror på vad den parlamentariska utredningen får möjlighet att göra, och frågan om vilka direktiv som den får kommer att vara av stor betydelse. Som jag sade i mitt inledningsanförande befinner sig den svenska vapenexportpolitiken i en förtroendekris internationellt och nationellt, och det är viktigt att något görs för att råda bot på detta. Det är nog bra att man utreder hur beroende våra möjligheter att ha en inhemsk vapenproduktion och vapenutveckling är av att vi har en vapenexport, men jag tror att det finns andra uppgifter som är ännu viktigare. Sannolikheten för att vi kommer fram till att man inte kan ha en svensk vapenutveckling utan att ha en svensk vapenexport är nämligen stor. Men då är frågan: Hur kan vi se till att riktlinjerna för och tillämpningen av denna export verkligen uppfyller högt ställda krav på överensstämmelse med vår utrikespolitik? Det är viktigt att en huvuduppgift för utredningen blir att gå igenom både den legala och den illegala hanteringen på detta område, hur den illegala verksamheten skall kunna förebyggas och hur man skall kunna förhindra att också en legal prövning kan leda till export till ganska tveksamma länder. Jag tycker att många av de exporttillstånd som har lämnats är av den typen att det finns anledning att överväga om de verkligen är rimliga för framtiden. Vi har fått en ganska kraftig ökning av den svenska vapenexporten. Enligt den senaste rapporten rör det sig om en ökning om 1 miljard. Jag tror att många känner stor tveksamhet inför en sådan ökning, i synnerhet när den i huvudsak avser u-länder och länder som inte är helt skyddade från att hamna i inre och yttre konflikter. Detta anknyter litet grand till den fråga som Ingemar Eliasson ställde tidigare: Kommer utredningen att få tillräckligt vida direktiv när det gäller de grundläggande principerna för vår vapenexport?

Herr talman! Statsrådet Gradin ställde ett antal mycket kloka frågor. Det är bara det att frånsett t.ex. avgränsningen av krigsmaterielbegreppet, som faktiskt i detta högteknologins tidevarv behöver utredas, är de flesta av dessa frågor alla redan besvarade. Landshövding Bengt Gustavsson har besvarat dem i sin utredning, försvarskommittén har besvarat en hel del av dem, och även riksdagen har sagt åtskilligt om dem. Självfallet kan vi ställa alla frågorna igen och utreda dem ännu en gång, men det är kanske ändå på vissa punkter litet onödigt. Hittills, säger Anita Gradin, har försvarets beställningar varit för små och kommit för glest för att vi skall kunna hålla vår egen industri under armarna tillräckligt mycket. Ja, nu har man beställt ett minijaktfartyg, som marinen inte har bett om, för att hålla sysselsättningen vid Karlskronavarvet levande över valet. Men när kommer beställningarna på de kustkorvetter som skulle räcka litet längre och som marinen faktiskt har bett om? Det skulle vara bra att få svar också på den frågan. Anita Gradin säger att förtroendet för vår internationella nedrustningspolitik kanske kan skadas. Ärligt talat tror jag inte att det skadas särskilt mycket om enskilda företag bryter mot lagar. Jag tror att man i det internationella samfundet är rätt förhärdade inför sådant och låter varje land ta hand om sina egna förbrytare. Förtroendet kanske kan skadas om statschefer gör jättelika vapenaffärer i samband med internationella fredskonferenser, och sådant skall vi måhända inte upprepa. Jag tror att nedrustningspolitiken riskerar att skadas mera allvarligt av bristande hänsyn till egna säkerhetspolitiska krav och sådant, men det hör inte till dagens debatt. Det har framställts ett yrkande om att riksdagen skulle stå fast vid beslutet från förra året. Det räcker då inte att hänvisa till ett yttrande från försvarsutskottet som är fogat vid betänkandet. Vi moderater var därför tvungna att lägga in en reservation när utskottsmajoriteten vägrade att ställa sig bakom att detta riksdagsbeslut fortfarande skall gälla. Formellt hjälper det alltså inte att utskottsledamöterna låtsas som om de inte hade känt till att försvarsutskottets yttrande fanns, för det förelåg i god tid. Jag vill fråga statsrådet Gradin: Gäller fortfarande det här säkerhetspolitiska ställningstagandet beträffande försvarsindustrins förutsättningar för regeringen, eller kommer statsrådet att uppmana sina partikamrater i riksdagen att rösta för den moderata reservationen? Det är såvitt jag kan se enda sättet att låta riksdagen stå kvar vid sitt beslut.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för beskedet om vad som skall hända med medborgarkommissionens rapport. Jag hoppas att statsrådet också vore beredd att muntligen och inte bara med nickanden instämma i påståendet att hela regeringen läser vad som står i detta utskottsbetänkande. Vi har, som Sture Ericson påpekade, skrivit ihop oss på ett antal punkter, och det bör rimligen leda till något slags efterrättelse, både när det gäller utformningen av direktiven för utredningen och för den praxis som nu kommer att etableras i krigsmaterielfrågor. Det gäller vidgningen av direktiven för utredningen, den precisering av villkoren för samarbetsavtalen som utskottet har skrivit om, frågan om att pröva lagreglering av de framtida riktlinjerna, och kanske någon ytterligare fråga. Herr talman! På förekommen anledning ber jag alltså statsrådet att kommentera hur regeringen tar hand om den samlade möda som utskottet nu lämnar över.

Herr talman! Vi får hoppas på en kompetent utredning under en kompetent ordförande, och jag har i det fallet en ganska stor tilltro till att statsrådet Gradin kan sätta ihop utredningen på ett klokt sätt och även ge riktiga direktiv. Faktum är att det är det här tassandet som är skadligt för vår trovärdighet. Så länge varken regering eller riksdagsmajoritet vågar leva upp till en grundläggande klarhet och konsekvens i argumenteringen för säkerhetspolitikens krav på bibehållande av en kvalificerad svensk försvarsindustri och för möjligheten att i högteknologins tidevarv samarbeta med andra länder, förblir det oklart och obekvämt, och det blir svårt för en utredning att rensa luften. Men låt oss hoppas på en bra utredning och att dess arbete går fort.

Anhöriga till de dödsdömda svarta sydafrikaner som internationellt är kända som The Sharpville Six har varit i Sverige för att be om hjälp. Om en ny rättegång beviljas, är utrikesministern då villig medverka till att en svensk jurist bereds tillfälle att följa den som observatör?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är uppriktigt glad över utrikesministerns engagemang i frågan. Situationen i Sydafrika ställer stora krav på oss. Apartheidsystemet är avskyvärt. Motståndet mot apartheid växer alltmer inne i Sydafrika, även bland de vita. Bland vita ungdomar växer insikten att våld och förtryck mot de svarta är ovärdigt det samhälle de vill leva i. Alla som inne i Sydafrika kämpar för de mänskliga rättigheterna behöver kontakt med och stöd från omvärlden. Sverige måste kunna göra sin stämma hörd inne i Sydafrika. Vårt budskap måste kunna nå fram till den sydafrikanska regeringen. I onsdags uppvaktades vi riksdagsledamöter av kurder med anledning av de grymheter som den kurdiska befolkningen utsätts för i Kurdistan. I går genomförde eritreanska flyktingar en stor och imponerande manifestation mot etiopiska regeringens utrotningskrig i Eritrea. Tre exempel: Kurdistan, främja fredsinitiativ i Sudan Eritrea och Sydafrika. Vi blir ständigt påminda om brott mot de mänskliga rättigheterna. Amnesty Internationals kampanj för att få ett slut på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna bör regeringen och riksdagen samfällt ställa sig bakom. Angående de dödsdömda sydafrikanerna har utrikesministern haft kontakt med den brittiska utrikesministern. Är det så i dag i Sverige, att Sveriges regering inte har möjlighet att kommunicera med den sydafrikanska regeringen direkt?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret och för den seriösa ton som finns i svaret — det gladde mig mycket. Det verkar som om vissa krig och viss terror kan fortgå år ut och år in utan att särdeles stor uppståndelse väcks. I södra Sudan kan man tala om nästan ett okänt folkmord. Vi vet att TV-bilder och braskande reportage skapar engagemang. Vi vet också att vissa regioner så att säga ständigt finns med i reportagehandlingar och bilder, medan andra förpassas till glömska och ointresse. Jag tror att det är särdeles viktigt att regeringen med de kanaler som en regering har i synnerhet engagerar sig för de mera glömda och okända krigen, dem som medierna ibland av okänd anledning och ibland av förklarlig anledning inte ger särskilt stor uppmärksamhet åt. Det sägs nu att muslimsk fundamentalism parad med etiska fixeringar är en väsentlig grund för inbördeskriget i Sudan. Då befarar man tyvärr att kriget kan komma att fortgå väldigt länge även om man byter regim. Det har pågått sedan 1950-talet. Rädda barnen och bl.a. Gunnar Eriksson inom biståndsverksamheten Hoppets stjärna har via meddelanden lyckats lyfta fram Sudankriget något. Men det blir så fort tyst igen, det försvinner så fort bort från vårt medvetande. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag inte ställt denna fråga för att på något sätt kritisera regeringen, utan jag har gjort det för att ytterligare en gång lyfta fram de fasor som inte minst drabbar barn och ungdom i Sudan. Jag känner mig övertygad, herr talman, om att utrikesministern kommer att göra allt som står i regeringens makt för att bidra till att få slut på fasorna.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att mer kvalificerade provtagningar och analyser av mögel i inomhusmiljö skall åstadkommas. Inomhusmiljön är viktig för hälsan och välbefinnandet. Problemsituationen belyses bl.a. i utredningen ”Sunda och sjuka hus”, som planverket, socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen utarbetat på uppdrag av regeringen. God ventilation betyder mycket för att motverka mögel. Socialstyrelsen har utarbetat en kunskapsöversikt rörande ventilation till ledning för miljöoch hälsoskyddsnämndernas verksamhet. Denna är under tryckning. Mögel inomhus skall enligt socialstyrelsens allmänna råd 1984:19 bedömas som sanitär olägenhet vid kraftig synlig mögeltillväxt eller kraftig mögellukt. Oberoende av vilken mögelart som orsakat mögeltillväxt skall alltså åtgärder då vidtas. Med stöd av dagens medicinska kunskapsunderlag är det inte möjligt att ge mer konkret vägledning till miljöoch hälsoskyddsnämnderna om åtgärder vid tillväxt av olika mögelarter. På Siw Perssons direkta fråga vill jag svara följande. I de flesta fall rör det sig om ett partsförhållande mellan de skadelidande och antingen byggbolag eller försäkringsbolag. I sådana fall är det möjligt för inblandade parter att ta upp förhandlingar med statens bakteriologiska laboratorium om att det utför analyser åt beställarna mot avgift. Jag ser inte något behov för dagen av en lagstiftning som skulle tvinga enskilda eller ansvariga organ att göra mer kvalificerade analyser än vad de anser sig betjänta av. I de fall som det behövs analyser och provtagningar för behandling av en sjuk patient är det det mikrobiologiska laboratoriet vid resp. sjukhus som är primärt ansvarigt, men i de få fall man inte klarar analysen så hjälper statens bakteriologiska laboratorium till. Kostnaderna för sådana åtgärder bestrids enligt de regler som gäller för hälsooch sjukvården i övrigt.